Herr talman! Jag kan konstatera att i frågan om att ersätta karensdagen med ett karensavdrag delar jag och Emma Carlsson Löfdahl åsikt. Regeringen har för avsikt att återkomma inom kort.